Fru talman! Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förenkla och underlätta för svenska vapenägare. Den svenska vapenlagstiftningen syftar till att skapa kontroll kring hanteringen av skjutvapen. Den håller internationellt sett en hög skyddsnivå som jag anser bör bibehållas. Inom Justitiedepartementet pågår ett arbete med att anpassa svensk rätt till EU:s nya vapendirektiv. Direktivet syftar till att skärpa det befintliga vapendirektivet, mot bakgrund av inträffade terrorattacker, och till att motverka att skjutvapen missbrukas i brottslig verksamhet. Sveriges vapenlagstiftning uppfyller i många avseenden redan de krav som ställs i direktivet. Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit att ändringarna ska genomföras på miniminivå, det vill säga att förslagen inte går längre än vad direktivet kräver. Utöver genomförandet av EU:s nya vapendirektiv pågår ett arbete med att bereda de förslag som en utredare tagit fram som gäller tillståndsprövningen för vissa vapendelar. Förslagen avser bland annat en förenkling när det gäller tillståndsplikten för ljuddämpare och en utökning av den så kallade vapengarderoben. Polismyndigheten har tidigare fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med vapentillstånd och har sedan dess genomfört en rad åtgärder. Bland annat har ett digitalt ansökningsförfarande införts, och ärendetyper har omfördelats mellan polisregioner. Myndigheten har i uppdrag att årligen redovisa statistik över handläggningstiderna till regeringen. Jag kommer att fortsätta följa utvecklingen liksom Polismyndighetens pågående arbete med att utveckla handläggningen av vapentillstånd.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Syftet med min interpellation var att jag ville ha reda på vad som ska hända och vilka förenklingar som ska göras för att underlätta för landets jägare och sportskyttar att få sina licenser. Riksdagen har gjort flera tillkännagivanden om att se över vapenlagstiftningen och minska handläggningstiderna för licenser. I dag får många av våra jägare och sportskyttar vänta orimligt länge på att få ut sina licenser och kunna utöva både jakt och sportskytte på ett rimligt sätt. Dessutom har riksdagen gjort ett tillkännagivande om att inrätta en ny viltmyndighet. Inte heller detta har levererats av regeringen, utan det påstås att det utreds. Kanske kan ministern i nästa inlägg ge svar på när ett förslag om detta kommer. Fru talman! Den här interpellationen handlar framför allt om en förenkling. Det ministern levererar till mig är att det EU-direktiv som nu är ute på lagrådsremiss har man lyckats krångla till mer än vad EU kräver. Här hade man en möjlighet att minska femårslicenser. Man hade inte behövt lägga vissa vapen i kategori A direkt, utan man hade kunnat gå på den linje som förhandlades fram i EU. Ändå har man valt att överimplementera detta EU-direktiv i lagrådsremissen. Min önskan är att regeringen börjar se över detta innan det hamnar i skarpt läge och blir nedröstat i Sveriges riksdag. I valrörelsen talade alla om att EU-direktivet inte skulle drabba landets jägare och sportskyttar. Trots detta kommer nu det här förslaget. Vapensverige har tydligt pekat på de missar som regeringen har gjort i det här arbetet. Vi ska ha klart för oss, fru talman, att Sveriges jägare och skyttar har de högsta kraven på utbildning, kunskap, lämplighet och förvaring. Och landets jägare och skyttar är laglydiga, annars hade de inte fått ha några vapen - så enkelt är det. Varje dag prövas om landets vapenägare är lämpliga eller inte. Varje dag kan polisen hämta deras vapen om de gjort sig skyldiga till eller misstänks för ett brott. EU-direktivet säger att vi ska ha femårslicenser igen. Vi har de hårdaste kraven i hela EU. Vi prövar vår jägarkår och vår sportskyttekår varje dag. I EU föreslår man att de ska prövas vart femte år vid nyansökningar. I detta läge hade det varit möjligt att plocka bort femårslicenserna sett till de skarpa krav vi redan har i Sverige. Detta har EU också ansett vara fullt rimligt. Jag tror att jag läste någonstans - jag kan ha fel - att till och med regeringens utredare vid något tillfälle har sagt att vi uppfyller kraven, så vi skulle inte behöva ha kvar femårslicenserna. Ändå väljer regeringen att gå fram med femårslicenserna. Fru talman! Min fråga är: Anser ministern att förslagen i lagrådsremissen för implementering av EU-direktivet fullt ut är nödvändiga? Är de verkligen nödvändiga? Kräver EU detta fullt ut? Fru talman! Anser ministern att förslagen kommer att underlätta för landets jägare och skyttar? Vad jag är ute efter är vad vi kan göra i detta läge för att faktiskt underlätta för landets jägare. Och avser ministern att ta strid och begära undantag från några delar i EU-direktivet om det anses nödvändigt?
Fru talman! Tack, interpellanten, för frågan! Vi är just nu inne i beredningen av förslagen om att underlätta för vapenägare. De underlättande delarna handlar om det som vi har talat om förut och som utredningen har kommit med: ljuddämpare, en utökning av vapendelar i så kallade vapengarderober och kortare ledtider. Både regeringen och riksdagen har många gånger uttalat att vi måste få ned ledtiderna. Däremot hoppade jag inte över vapendirektivet i svaret, för om jag hade gjort det tror jag att hade fått höra att det här i viss mån kanske gör det lite krångligare. Det var därför jag valde att ändå ta med det i svaret. Från Sveriges sida var vi otroligt aktiva i förhandlingarna i Bryssel. Det var en lång rad förslag som vi lyckades både förhandla bort och tona ned för att få dem att förstå att Sverige har ett system som är välfungerande. Men nu har vi kommit dithän att vi måste implementera vapendirektivet, och egentligen skulle vi redan ha behövt implementera det. EU-kommissionen har talat om att bötfälla Sverige för att vi just nu inte implementerar en lagstiftning som vi måste, vilket gör att vi just nu är i en fas där vi måste implementera EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning. Då är vår bedömning att det vi går fram med nu är en minimiimplementering. Vi vill inte gå längre och tvinga på Sverige nya regler som vi inte måste införa. Det är vår utgångspunkt. Sedan innebär det kanske inte ett jättestort åtagande för de flesta jägare, även om tillståndsprövningen, femårsgränsen, är ett extramoment. Däremot innebär det en del stök och bök för sportskyttet och målskyttet. Vi kan inte komma ifrån att beskriva det så eftersom vapendirektivet ställer dessa krav. Vi försöker nu implementera vapendirektivet för att inte hamna i en bötfällningsdiskussion där Sverige eller ytterst våra rättsvårdande myndigheter måste betala till EU för att vi inte sköter våra förpliktelser. Men vi ska inte göra en stor överbyråkrati kring detta. Ett tag minskade ledtiderna ganska snabbt, men det senaste året ökade de lite igen, vilket interpellanten kanske har följt. Polisens argumentation för detta var att det stora arbetet med vapenamnestin ledde till temporärt något längre ledtider. Men jag hoppas att deras arbete med både digitalisering och förenkling av de här processerna ska leda till att ledtiderna igen kortas. Jag kommer definitivt att bevaka detta och se till att riksdagens intentioner fullföljs.
Fru talman! Jag hävdar med envishet att man går betydligt längre. Det finns flera vapenexperter som har uttalat detta. Här har regeringen försökt passa på att införa lite, lite hårdare regler. Man lägger vapnen i kategori A. Medan EU egentligen kräver att de hamnar i kategori A - krigsmateriel, kanoner och annat - bara när magasinet är i har denna regering sagt att vapen som kan ha ett sådant magasin med automatik hamnar i kategori A. Detta gör att de människor som använder sportskyttevapen inte kan resa med dessa vapen. Även om de delar på dem ligger de i kategori A. Det är en onödig regel. EU kräver inte detta. Sveriges regering kräver det. Det är det som är bekymret. Vi talar om att ha kontroll över vapnen. Vi har daglig kontroll över våra vapen i Sverige. Det är ungefär 620 000 vapenägare. Varje dag körs deras personnummer igenom register och kollas upp. Har någon begått ett brott eller misstänks för ett allvarligt brott plockas vapnet in. Detta system har man inte i EU. Detta system har vi. Till och med er utredare har påstått att detta är fullt tillräckligt. Ändå väljer regeringen att gå fram med femårslicenser. Det innebär att vissa vapen ska prövas för en ny licens vart femte år, vilket kommer att innebära ännu mer jobb för dem som hanterar vapenlicenser hos polisen. Det kommer att kosta 1 000-2 000 kronor per ärende varenda gång och skapa en massa oreda för dessa människor. Om du tränar och tävlar i sportskytte och har åtta vapen med olika femårsnivåer ska du med jämna mellanrum pröva om du får ha kvar dina sportskyttevapen. Tänk om! Ni har hamnat fel. Ni har lyssnat för mycket på fel experter. De har en helt annan agenda än att se till att underlätta, som intentionen ändå är med detta. Vi ligger högt i Sverige när det gäller krav, och det är oerhört få vapen av dessa som används i någon form av brottslighet. Fru talman! Ministern tar även upp att EU-direktivet är till för att minska eller komma till rätta med terrorverksamhet. Att jaga lagliga vapen har ingenting med terrorverksamhet att göra, så jag tycker att ministern har valt fel ord där. De lagliga vapnen används inte i terrorverksamhet. Det är krigsmaterielvapen från olika krigshärdar runt om i världen som används i terrorverksamheten. Det är bara att kolla i statistiken. Det hade varit lätt att checka av. Jag måste faktiskt ställa en retorisk fråga till ministern. Förklara för mig, ministern, hur dessa förändringar för vanliga lagliga vapenägare ska minska terrorverksamheten i världen, som ministern antyder i sitt svar! Hur ska terrorverksamheten minska av att vi stryper åt detta för lagliga sportskyttar eller jägare i Sverige, sätter lite hårdare regler och gör det omöjligt att vara med i vissa skytteverksamheter? Det finns 619 000 jägare och sportskyttar i landet. De har en oerhört stor kontroll på sig och sköter sina vapen exemplariskt. Ändå väljer regeringen att överimplementera EU-direktivet. Tänk om och dra tillbaka dessa delar i tid! Då slipper ni få detta nederlag i Sveriges riksdag.
Fru talman! Först vill jag säga att den svenska vapenlagstiftningen på detta område håller en väldigt hög internationell klass. Där delar jag verkligen Sten Berghedens uppfattning. Det jag talar om är det vapendirektiv som EU har fattat beslut om. Det kom till stånd efter terrorattentaten i Europa, och hela syftet med det är att man ska komma åt de illegala vapnen och den gränsöverskridande handeln med dessa vapen och vapendelar. Det är syftet med förändringarna i direktivet. Vi i Sverige kommer inte ifrån att vi måste implementera det direktivet. Vi ligger redan efter. Vi borde ha gjort det. Det har skjutits på, och nu måste det göras. Vi i regeringen, och de experter vi lutar oss mot, anser att vi gör en implementering av det som måste implementeras av detta. För att vara tydlig vill jag säga att detta inte är det enda vi gör för att förenkla. Det handlar snarare om ljuddämparna. Det är tiderna, vapengarderoben och så vidare som jag tror på allvar skulle kunna förändra och förenkla för inte minst jägarna. Där har vi alltså ett arbete på gång, som jag hoppas att vi kan bli mer överens om. Sedan tror jag att det är viktigt att säga något om det som vi har gjort på Tullverkets sida. De resurser som man har fått tror jag betyder väldigt mycket när det gäller att bekämpa att illegala vapen kommer till Sverige. Den vapenamnesti som genomfördes under förra året har betydelse. Jag tror att det var 12 000 vapen som samlades in under förra året. Detta har betydelse för hur många vapen som cirkulerar. Vi gör nu också en översyn av smugglings och vapenbrotten. Det behöver alltså göras mer på den illegala sidan, men vi måste tyvärr också implementera det EU-direktiv som Sverige var med och påverkade. Jag tycker ändå att det ska sägas i riksdagen att Sverige gjorde det mycket bättre än det ursprungliga förslaget, tack vare hårt arbete och samarbete med inte minst Jägareförbundet och andra som hjälpte oss att se till att EU-direktivet inte gick alldeles för långt.
Fru talman! Om detta blir verklighet riskerar Sverige att mista världsmästerskapet, i bland annat dynamiskt skytte, i Karlskoga. Vissa av dessa vapen kommer inte att kunna forslas från och till Sverige längre om Sverige går den här vägen. Detta handlar om idrottsmän som ägnar sig åt skytteverksamhet. Det handlar om idrottsmän som kanske i sin profession jobbar inom militären, inom polisen och i andra delar och som tränar skytte på olika sätt här i landet. Det är oerhört viktigt för att verksamheten ska fungera i andra delar av landet. Dessa människor är inte inblandade i några brott eller något sådant. De lär veta att skulle de begå det minsta lilla brott förlorar de vartenda vapen. Ändå väljer man att från regeringens sida tro, fru talman, att det helt plötsligt blir lite mindre terrorverksamhet i världen om man skärper detta lite till och ser till att ta bort de dynamiska skyttarna och alltihop. Det är helt fel. Det är det som är feltänkt. Era rådgivare har hamnat gravt fel i denna situation. Det är lite pinsamt när man ser att vår svenska regering faller i den gropen och faktiskt inte ser att vi har bland de hårdaste reglerna i Europa. Vi ska värna om dessa grejer och se till att sköta de bitarna, men vi behöver inte gå längre än vad Europa kräver. Gå igenom detta en gång till! Se till att viltmyndigheten landar! Det är tre eller fyra år sedan vi lade fram ett tillkännagivande om den. Sedan är det nästa steg. Ni håller även på att se över skjutbanor här i Sverige. Hör och häpna! Man tittar på om det ska förbjudas eller inte att skjuta i vissa ställningar ute på skjutbanor. Detta har inte varit något problem och kommer inte att vara något problem. Ändå ägnar sig regeringen eller polisen, med regeringens goda minne, åt detta arbete. Se till att komma till rätta med terrorverksamheten och sluta att jaga jägare och skyttar i Sverige!
Fru talman! Jag bara konstaterar att vi har samma ambition: att vi inte ska göra mer än vad som krävs med detta EU-direktiv. Därför kommer vi att genomföra ändringsdirektivet på en miniminivå. Men det är inte heller rimligt att Sverige skulle betala tiotals miljoner kronor i böter för att vi inte implementerar ett direktiv, som EU kräver att vi ska göra. Det skulle nämligen ta resurser från polisens verksamhet eller från tullens verksamhet eller vad det nu kan vara. Vi måste göra mycket mer. Inte minst måste vi stärka Polismyndigheten så att den blir ännu starkare, och vi måste komma åt vapenbrotten i Sverige. Den nya vapenlagstiftningen har haft stora effekter. Vi häktar fem gånger så många för grovt vapenbrott i dag. Detta har haft stor betydelse. De förstärkningar vi nu gör på tullens sida för att hindra att dessa vapen kommer in illegalt i Sverige är enormt viktiga. Den översyn som vi gör av smuggel och vapenbrotten tror jag är jätteviktig. Det kommer alltså att behöva göras mer för att bekämpa illegal vapenhantering. I dessa frågor hoppas jag att vi kan vara väldigt överens. Jag hoppas och tror också att vi kan vara överens om att vi ska återkomma till en del ljuddämparfrågor och andra frågor som gör livet och verkligheten lite enklare för både skyttar och jägare.